Herr talman! Även om justitieministern inte riktigt vill hålla med om att domstolar har tolkat lagar något olika i de fall av grova brott som vi har berört här, vill jag hävda att allmänhetens uppfattning är att domstolarna inte dömer på ett sätt som överensstämmer med de lagar som finns på detta område. Det är allvarligt att allmänhetens förtroende för våra domstolar sviktar och att man i vissa fall ifrågasätter deras domar. Jag ser därför fram emot att professor Klette nu gör sin undersökning, och jag hoppas att justitieministern drar de rätta slutsatserna och gör insatser på det här området. Annars kommer denna debatt att fortsätta ute i samhället.
Herr talman! Jag till tacka för de kompletterande upplysningarna, men jag är ändå inte riktigt nöjd. Vi fick genom propositionen ett tillägg i lagstiftningen om att det är viktigt att vi får ett starkt skydd för barn och ungdom. Det stadgas också att låg ålder är en viktig omständighet att ta hänsyn till. Men vad menas i lagstiftningen med låg ålder? Eftersom det nu inte räcker att det står ''låg ålder'' i lagen, tycker jag att det är lagstiftarens skyldighet att komplettera och utveckla den texten ytterligare. Jag vill fråga justitieministern om vi inte ändå bör skicka med ett uppdrag till Hans Klettes utredning att ta ställning till om inte begreppet låg ålder måste definieras tydligare, så att det inte som i dessa fall blir fråga om uppskattad ålder.
Herr talman! Bara en kort kommentar. När det gäller den nu aktuella frågan om ålderns betydelse har vi ju ännu inget HD-avgörande, och det är HD som har rollen att ange prejudikat. Får vi ett HD prejudikat som vi anser strider mot vad vi har önskat, har vi anledning att ta upp den specifika formuleringen.
Herr talman! Det är bra att vi får den försäkringen från justitieministern. Jag vill här bara markera att det är viktigt att ni också fortsättningsvis på justitiedepartementet följer det här målet, så att vi får en tydlig och klar lagtexttolkning.

Herr talman! Göthe Knutson har i sin fråga uppgivit att en grupp intagna på en kriminalvårdsanstalt fått utbildning i lerduveskytte med hagelgevär och frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att förhindra nya liknande utbildningsprojekt inom kriminalvården. Jag har inhämtat att det vid den aktuella anstalten inte bedrivs någon form av utbildning i lerduveskytte. Enligt 14 § kriminalvårdslagen kan en intagen beredas tillfälle att utom anstalten på fritid deltaga i sådan föreningsverksamhet eller annan liknande verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhället. Vid ett sådant tillfälle ingick vid anstalten en demonstration av s.k. lerduveskytte för ett par av de intagna. Det är naturligtvis mycket viktigt att de konkreta åtgärder som vidtas med stöd av detta lagrum har syftet att underlätta anpassningen i samhället. Jag har svårt att se att skytte eller vapenhantering i övrigt uppfyller detta krav. Jag utgår ifrån att Kriminalvårdsstyrelsen i sin tillsynsfunktion fortlöpande följer tillämpningen av lagstiftningen inom kriminalvården och vidtar de åtgärder som styrelsen anser nödvändiga.
Herr talman! Tack, justitieministern. Jag utgår ifrån att dessa mycket tydliga signaler till Kriminalvårdsstyrelsen kommer att uppfattas där. Det här är ju inte första gången som man har fått höra att det finns mycket märkliga projekt inom fångvården. Jag har i min fråga också erinrat om hur en anstalt skickade i väg en grupp interner till fjällen för att där få utbildning i bergsklättring. Det påminner på något sätt om att underlätta för rymning. Människor som läser om det här föreställer sig att internerna skulle kunna överta vapnen och att sedan det värsta kan hända. Detta publicerades först i tidningen Expressen. Där intervjuas en s.k. projektledare vid namn Percy Garpenblad, som medger det som jag har haft som grund för min fråga. Justitieministerns redovisning av de besked som hon har fått är naturligtvis korrekt, men jag vill begagna tillfället att direkt föreslå anstaltsledningen i Halmstad att vända sig till Expressen och begära en rättelse. Det går alldeles säkert att få in en sådan, om man begär det. Om det är så som ledningen uppgivit till justitieministern, har tidningen syndat bl.a. emot vanlig etik. Jag vill fråga justitieministern: Finns det skäl att tro att det kan ha givits felaktiga uppgifter? Jag ställer denna fråga eftersom Expressen så exakt har återgivit medgivanden från projektledaren.
Herr talman! För det första har väl Göthe Knutson liksom jag erfarenhet av att det som framstår som exakta citat inte alltid är exakta citat. Men jag har för det andra inte förnekat att det förekom lerduveskytte. När jag hörde talas om den här händelsen såg vi till att få information om den. Det skulle ta för lång tid för mig att beskriva hela händelseförloppet i vilket detta ingick, men helt klart är att en av de intagna -- jag tror att det var en -- fick avlossa skott i samband med detta lerduveskytte. Som jag säger i mitt svar är det min uppfattning att det är svårt att se att skytte och vapenhantering uppfyller kraven på sådant som skall ingå i resocialisering inom kriminalvården.
Herr talman! Jag instämmer helt med justitieministern och tackar för det kompletterande svaret. Eftersom jag har varit journalist under några decennier är jag angelägen om att framhålla att citat skall vara citat och att även kvällstidningarna skall vara mycket noga med att återge sådana, så att det blir rätt. Man ställer här frågan: ''Men varför låter ni dem skjuta med hagelgevär?'' Percy Garpenblad svarar: ''De ska ju någon gång mucka från anstalten. Och de måste ju återanpassas till ett normalt liv.'' Sedan bekräftar han sitt svar med ett ja på frågan ''Genom att skjuta med hagelgevär?'' Vidare ställdes frågan: ''Kommmer det att bli fler skjutövningar framöver?'' Svaret från mannen i anstaltsledningen blev: Det här var första och sista gången.'' Jag skall be att få avsluta mitt inlägg med att nämna att rikspolischefen Björn Eriksson sade att han anser att vapenutbildning är det sista som de som är intagna på fängelser behöver.
Herr talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig om jag avser att verka för att skärpa nämndemänens kunskaper gällande frågor som rör våld mot kvinnor. Det är självfallet mycket viktigt att nämndemän som skall delta i den dömande verksamheten får den information och utbildning som de behöver för att kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det är som lekmän nämndemännen har sin roll i rättskipningen. När det gäller utbildnings och informationsinsatserna skall dessa inriktas på själva rättegångsförfarandet. Nämndemännen bör således exempelvis känna till regler som rör sekretess och tystnadsplikt. De skall däremot inte ''utbildas'' till jurister. På Ingegerd Sahlströms fråga vill jag därför svara att jag inte avser att genom några särskilda insatser från rättsväsendets sida verka för att nämndemännens kunskaper ökar beträffande frågor som rör våld mot kvinnor. En annan sak är att kunskapen om våld mot kvinnor rent allmänt kan behöva förbättras i samhället. Här kan exempelvis forskningen verksamt bidra.
Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret, även om jag inte är speciellt nöjd med det. Anledningen till att jag har ställt frågan är naturligtvis det uppmärksammade målet i Trollhättan. Det är emellertid inte första gången som man kan reagera på en föråldrad kvinnosyn i uttalanden från exempelvis. Jag tror vi alla kommer ihåg att det för bara något år sedan fanns ett mål, det s.k. ''fist-fucking''-målet, som gällde våldspornografi på video. Också då reagerade vi på en kvinnosyn som inte hör hemma år 1992. Nu kan man undra om lagen i det här fallet skall skärpas eller om nämndemänens kunskaper skall skärpas. Jag tycker det är ytterst angeläget att kunskaper om våld mot kvinnor och om våldets orsaker och omfattning fortlöpande förmedlades till dem som är satta att tillämpa lagen, även till lekmännen. Oftast är det så, att en föråldrad kvinnosyn kan ge resultatet att offret skuldbeläggs i stället för förövaren. Jag har också förstått att nämndemannakåren efterlyser utbildningar.

Herr talman! Jag tror att Ingegerd Sahlström och jag är helt överens om att kunskapen om våld mot kvinnor måste förbättras i samhället över huvud taget. Jag tror också att vi är överens om att nämndemänen skall representera människor i samhället och att vi måste sätta in vår kraft på att den grupp ur vilken nämndemännen utses skall ges bättre kunskap. Jag vill också säga att rättsväsendet behöver bättre kunskap. I går och i dag startades en utbildning i dessa frågor, med företrädare för i stort sett alla län. Dessa företrädare skall därefter i sin tur föra informationen vidare i sina områden. Det är en tvådagarskurs, arrangerad av bl.a. Rikspolisstyrelsen, och den handlar just om våld mot kvinnor. Det är viktigt för mig att samtidigt poängtera att nämndemännen är allmänföreträdare och att insatser för att öka allmänhetens kunskaper måste göras.
Herr talman! Jag tror nog att vi i stort sett har samma åsikter. Jag har tagit med mig en tidigare avlämnad proposition kallad Olika på lika villkor, vilken behandlades riksdagsåret 1990/91. I propositionen togs mycket av den här problematiken upp. Kurserna som nu har startat -- vilket jag tycker är fantastiskt bra -- är kanske till en del ett resultat av det arbete som Margot Wallström påbörjade när hon var jämställdhetsminister. Hon påtalade mycket tydligt att det just inom gruppen jurister och åklagare behövdes en fördjupad kunskap. Dessa personer sitter naturligtvis i rätten tack vare sin yrkeskunskap. Men även lekmän behöver en fördjupad kunskap, och det kan väl inte vara fel att ge dem fördjupad kunskap, även om de betraktas som lekmän och inte skall bli jurister eller åklagare. Vi har sett bevis på att synen på våld mot kvinnor behöver skärpas hos vissa av dessa människor.
Herr talman! Det skadar aldrig med ökad kunskap. Samtidigt tror jag emellertid att vi är överens om att det om vad som skall ingå i viss utbildning inte skall stiftas, eftersom instrumentet lagstiftning är trögt och behovet av utbildning varierar mycket. Dagens princip att chefen för domstolen ansvarar för nämndemännens utbildning kan säkerligen komma att visa resultat i bl.a. den här frågan. Rimligen är det så, att den utbildning som nu ges är ett resultat av en dialog mellan chefen för domstolen och nämndemännen om vad som skall ingå i utbildningen.
Herr talman! Jag efterlyser i och för sig ingen lag, utan mer medel för att nå ett mål. I riksdagen är vi fler och fler kvinnor, och vi talar mycket om kvinnors makt och rättigheter. Vi talar också mycket om att föra fram kvinnofrågorna. Jag tycker då att det vore bra om en kvinnlig justitieminister uppmuntrade till en sådan här utbildning och också försökte få fram medel till en utbildning i framtiden för nämndemän. Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i dag när det gäller det här spörsmålet. Jag lovar emellertid att vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet återkommer för att få fram medel och för att nå ett mål som jag tror att vi alla tycker är viktigt.
Herr talman! Jag tillhör dem som inte vill lova mer än vad jag kan hålla. De krispaket som har lagts fram innebär inte bara att göra omprioriteringar för att få loss pengar, utan också att göra besparingar totalt sett. Det vore därför inte riktigt hederligt av mig att här lova att få fram medel till den här utbildningen.
Herr talman! Vi får väl återkomma när det gäller medlen. Åsikten om behovet av kunskap kan vi kanske dela och klart uttala?
Herr talman! I min inledning sade jag att det är viktigt att vi i samhället ökar kunskapen om misshandlade kvinnor.
Nu påbörjas verksamhet med livvakter till särskilt hotade kvinnor. Avser regeringen att också pröva möjligheten att punktbevaka de aktuella våldsverkarna?
Herr talman! Lennart Daléus har frågat mig om regeringen kommer att pröva möjligheten att punktbevaka personer som hotar kvinnor. Låt mig först ge en kort bakgrundsbeskrivning. Regeringen beslutade den 29 april 1992 att en försöksverksamhet med livvaktsskydd för hotade kvinnor skulle inledas. Regeringen anvisade särskilda medel och sade vidare att försöksverksamheten skulle bedrivas inom vissa län. Försöksverksamheten har nu inletts. Den tar självfallet sikte på att ge den utsatta kvinnan det bästa tänkbara skyddet mot sin våldsverkare. Den fråga som Lennart Daléus i dag ställer är densamma som han ställde för cirka ett år sedan. Jag svarar i dag på samma sätt som den gången, nämligen att punktbevakning av de våldsverkande männen utan tvivel skulle vara det mest tilltalande sättet att skydda de utsatta kvinnorna på, så till vida att den hotade kvinnan inte själv besväras av säkerhetsåtgärderna. Det är emellertid, som jag ser det, betydligt svårare att garantera att kvinnan verkligen har ett tillräckligt skydd med den metoden. Enligt uppgift från polisen är punktbevakning av en person som inte vill medverka till det mycket svårt och resurskrävande. Personen kan ju på olika sätt skaka av sig sin bevakning och då komma åt kvinnan innan man har hunnit ställa annat skydd till hennes förfogande. Det är självfallet mycket säkrare att erbjuda den utsatta kvinnan ett livvaktsskydd. Inom ramen för den pågående försöksverksamheten får nu polisen tillsammans med de kvinnor som är i behov av skydd mot sina våldsverkare möjlighet att pröva olika metoder. Av regeringsuppdraget framgår nämligen att polisen särskilt skall beakta kvinnans krav och önskemål på utförandet av livvaktsskyddet. Det finns, föreställer jag mig, en mängd olika sätt att utforma skyddet på. Inget hindrar i och för sig att polisen exempelvis kombinerar ett livvaktsskydd med en punktbevakning av en särskilt farlig person. Det är emellertid en fråga som bara kan och skall bedömas av polisen. Då Lennart Daléus, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att
Herr talman! På grund av att Lennart Daléus är förhindrad att vara här i kammaren i kväll har jag fått tillstånd att ta emot svaret. Jag vill tacka för svaret. Den här frågan är en integritetsfråga. Är det den utsatta kvinnans integritet som skall inskränkas, eller är det våldsmannens? Det här är en viktig fråga i jämställdhetsdebatten, i självständighetsdebatten. Det är viktigt att återigen sätta fingret på det hela, eftersom vi ser att många kvinnor inte vill välja det alternativ som den här försöksverksamheten går ut på, nämligen en bevakning. Samhällets syn måste vara, menar jag, att i första hand bevaka den som utövar våld. Som en sista åtgärd är det naturligtvis väldigt viktigt att kvinnan kan ges en trygghet medelst bevakning, men det måste ändå vara ett sista steg. Jag vet mycket väl att justitieministern tidigare har svarat på den här frågan, eftersom det här förslaget fanns med i propositionen förra året. Justitieministern svarade då att en del i prövningen som självfallet måste göras är att också punktbevaka våldsmännen. Min fråga är egentligen en uppföljningsfråga: Har justitieministern beaktat den här lösningen vid bedömningen av ett totalt ökat rättsskydd?
Herr talman! Den frågan finns hela tiden med vid bedömningen. Precis som Karin Starrin sade är livvaktsskyddet för kvinnor den sista åtgärden, dvs. när inget annat hjälper. Jag kan nämna vårt arbete på att undersöka möjligheten till elektronisk övervakning, en övervakningsmetod som i och för sig är väl känd men som i debatten kanske inte har kopplats till de här sammanhangen. Den dag som vi får möjlighet till elektronisk övervakning -- om vi nu får det -- kan vi med större trygghet för kvinnan punktbevaka man som utgör hot mot kvinna. Den möjligheten finns inte i dag, men en utredning i denna fråga tillsattes förra vintern.
Herr talman! Min följdfråga måste då bli hur länge det dröjer tills vi får den tekniska utrustningen, så att vi kan ha denna typ av punktbevakning. Svaret är en aning defensivt. Vi ger upp och säger klart ut att vi inte har tillräckliga resurser att punktbevaka våldsmännen. Justitieministern överlåter till polisen att finna de kombinerade lösningarna. Det är på sin plats att regeringen gör klara uttalanden att det i första rummet är kvinnan som skall skyddas. Hon skall veta att det inte är hon som skall bevakas hela tiden. Hennes säkerhet ställs mot mannens nya och återkommande försök.
Herr talman! Regeringen har mycket tydligt uttalat målen. När vi gav uppdraget med livvaktsskydd sade vi mycket tydligt att man särskilt skall beakta kvinnans krav och önskemål, vilket innebär att om kvinnan önskar annan form, skall man också försöka med det. Självfallet är det en fråga om resurser, räknat i pengar. Men det är inte bara en resursfråga. Det är också en fråga om hur man rent praktiskt kan garantera att en man som icke vill bli bevakad kommer att kunna bevakas fullt ut och icke utgöra ett hot mot kvinnan. Det kanske jag inte sade tillräckligt tydligt i svaret. Vi vet av egna och av andras erfarenheter att det inte alltid är som man kan lämna full garanti, hur skicklig man än är. I vetskap om detta kan en del kvinnor uppleva större trygghet om de har egna livvakter.
Herr talman! Då måste jag fråga justitieministern om vi kan lämna full garanti för kvinnan med livvaktsskydd. Vi måste också se till tredje part. Det kan vara barn eller andra släktingar. Det kan finnas flera omständigheter som gör det svårt att bara med en livvakt ge ett fullständigt rättsskydd, en fullständig garanti. Om kvinnans önskemål skulle vara att man i stället punktbevakar mannen, kan den lösningen då tillgripas?
Herr talman! Det är inget nytt. Punktbevakning av männen förekommer och har förekommit innan denna försöksverksamhet kom i gång. För en del kvinnor har detta inte upplevts som tillräckligt säkert. Självklart kan man aldrig garantera absolut säkerhet. Men det är också frågan om en känsla av trygghet, att i vart fall allt som är möjligt att göra är gjort.

Fru talman! Jag har två frågor till Allan Larsson. Du säger att myten om det politiska systemets svaghet har krossats. Jag tycker att det var en mycket stark formulering. Jag lyssnade på Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström på Sergels torg i förra veckan. Han uttryckte det på så sätt att han inte kunde acceptera någon storfinansens diktatur över det politiska systemet. Det var också en mycket stark formulering. Kanske ligger sanningen någonstans mitt emellan. Jag skulle vilja fråga om du ändå inte är beredd att medge att de stora penningägarnas makt över det politiska systemet fortfarande är ett problem. Den andra fråga som jag skulle vilja ställa rör det du säger om att vi bör enas om en linje i Europa för att motverka massarbetslösheten. Det står också i krisuppgörelsen att ni skall komma överens om uppläggningen av förhandlingarna med EG. Jag läste med mycket stort intresse, jag tror att det var för någon månad sedan, de starkt kritiska artiklar du skrev om valutaunionen och varför du inte trodde att den monetära unionen skulle kunna fungera. Det var just med tanke på möjligheten att bekämpa arbetslösheten. Det gick rykten om att du bråkade en del under krisnätterna. Mina frågor är: Var det möjligen den frågan det handlade om? Har du nu fallit undan och ställt upp bakom valutaunionen? Hur man ställer sig till valutaunionen är ändå en nyckelfaktor i planeringen för den framtida Europapolitiken.

Fru talman! Jag kan försäkra Allan Larsson att jag inte tänker ge marknaden för stort anseende. Jag tyckte ändå att man i svaret kunde ana att formuleringen att ni hade krossat myten om det politiska systemets svaghet var något av en överdrift. Det politiska systemets makt gentemot den internationella mycket starka penningmakten måste rimligen fortfarande vara ett problem. Jag tycker fortfarande att valutaunionen måste vara något av ett problem för dig. Om jag har förstått debatten om detta i Allan Larssons parti är det många av dina partikamrater som säger att oron på valutamarknaden på senare tid visar att det krävs en stark ekonomisk union. Man kan alltså inte stanna på halva vägen. Detta visar just att man måste gå hela vägen. Din inställning, som jag har förstått den, har tidigare varit att vi skall driva anknytningen till ecun och deltagandet i valutasamarbetet vidare. Men vi skall inte ta hela steget fram till valutaunionen. Om jag har förstått några av dina partikamrater rätt, är det just detta de går emot och säger att det inte räcker med bara själva deltagandet i valutasamarbetet. Jag tycker att svaret var litet oklart. Vilken är din inställning i dag till EG:s planerade valutaunion?

Fru talman! Jag tänker inte delta i diskussionen om vem som varit duktigast de senaste veckorna eller vem som blev nervös först. Jag tycker att både regeringen och Socialdemokraterna har varit duktiga. I Allan Larssons anförande tyckte jag mig märka en viss irritation. Jag hoppas att det inte är irritation över Socialdemokraternas egen uppgörelse med regeringen. Allan Larsson påpekade att vi måste återvinna tillväxten. Det kunde inte vara sannare än så, för det måste vi. Frågan är bara hur. Allan Larsson påpekade också att folkets besparingar måste garanteras. Det är en självklarhet. Vi måste skilja på vad som är välståndsskapande jobb, riktiga arbeten alltså, och sysselsättning. Vi måste i det här läget komma ihåg att arbete inte är detsamma som att dölja arbetslöshet. I motsats till Allan Larsson vill jag påstå att de akuta problemen inte är över. I övrigt stämmer våra uppfattningar om hur verkligheten ser ut ganska bra. Jag gjorde en liten observation när jag hörde diskussionen med Johan Lönnroth. Det låter ibland som att marknaden är någonting mystiskt. Det är väldigt nyttigt att byta ut uttrycket marknaden mot verkligheten. Jag vill nu göra ett allvarligt försök att få till stånd en intellektuellt hederlig diskussion om det ekonomiska läget. Jag gör det därför att svenska politiker på sistone har visat en berömvärd förmåga att skärpa sig när det gäller. Det handlar, som vi alla vet, om Sveriges framtid. Antag att jag har rätt i följande: Det är kris i Sverige. Krispaketen var nödvändiga men räcker inte. Med rådande politik går det inte att få ner räntan tillräckligt långt. I dagsläget har vi, beroende på vem det handlar om, en ränta på ungefär 15 % och 2 inflation. Vi skulle behöva 8 ränta och 4 % inflation. Detta är praktikt taget alla överens om, eller hur? Vi skulle vilja ha en realränta på 4 % i stället för 13 %, för då skulle vi få ner bostadskostnader, hyror, privathushållens räntor, och vi skulle få i gång investeringar. Det i sin tur skulle minska arbetslösheten, öka konsumtionen. Med andra ord skulle vi få den dödsspiral som vi nu ser att vända och gå åt andra hållet. Som jag ser det blir det därför en fråga om hur man skall få ned räntan till låt oss säga 8 %. Jag har ett annat scenarium. I det finns ett tredje paket, som ytterligare minskar det strukturella budgetunderskottet -- inte den dynamiska delen -- som halva svenska folket vid det här laget börjar förstå vad det är för någonting, med ca 20 miljarder kronor. För ögonblicket vill jag inte argumentera var dessa miljarder skall tas, men den politiska sektorn, biståndet, flyktingpolitiken och annat som vi har nämnt förut lär inte komma undan denna gång. I samband med det tredje paketet vet vi också, hoppas jag, att lönerna frysts, helt enkelt därför att arbetsmarknadens parter blivit lika krismedvetna och förståndiga som svenska folket. Efter ett tredje paket skulle man konstatera att Sverige har rått bot på det strukturella budgetunderskottet. Då skulle vi få fart på hjulen i det svenska maskineriet. Då är vi tillbaka vid den grundläggande förutsättningen, den relativt låga räntan. Allts sänker vi räntan själva, ändrar politik, låter kronan flyta och tror att omvärlden då förstår att kronan är en stark valuta. Vi har nämligen gjort vad vi kan för att visa att den svenska kronan är stark. En hård valuta är per definition en valuta som har lägre ränta än omgivande länders valutor. En valuta som måste locka med höga räntenivåer är per definition mjuk. Det har sagts mig att Sverige tillhör Europas A-lag, gänget med de starka valutorna. Efter det paket som jag talar om är vi ännu starkare. I det tredje paketet måste också ingå en snabbstart av de infrastrukturprojekt som tydligen de flesta är införstådda med: Öresundsbron, rationella kommunikationer med Arlanda, järnvägsprojekt i Utgifter för dessa behöver inte balanseras i en budget, eftersom det handlar om investeringar. Till lönsamma investeringar kan man alltid låna. Det förstår marknaden, därför att det är precis så man gör över huvud taget när man investerar, om det nu är en lönsam investering. Men det krävs snabbhet så att det inte tar lång tid från det första spadtaget till det att man verkligen kommer i gång. Sedan krävs andra åtgärder också, som jag snabbt skall räkna upp här. Ändra konkurslagarna så att inte leverantörerna drabbas. Annars förlorar vi jobb helt i onödan. Den ändringen görs i denna kammare. Stärk konkurrensen, bevaka hela tiden konkurrensaspekten så att kostnaderna skall kunna sänkas och folk kan få mer för sina pengar. Sätt full fart på ROT-sektorn, reparationer på byggsektorn. Inrätta en särskild fond för fullgörandegarantier, så att byggentreprenörer kan hålla i gång sin verksamhet. Jag har nämnt förut hur den skall se ut. Sänk turistmomsen, inte därför att Bert Karlsson vill det utan därför att vi måste få fart på den mängd av små och medelstora företag som finns i denna bransch. Ett sätt är att skära ner arbetsgivaravgiften, något som vi föreslagit genomföras generellt. Lova omvärlden att vi kommer att skära i den offentliga sektorn bit för bit. Rationalisera, inte avrusta, välfärden! Vad säger då marknaden? Jag gissar att marknaden i det här fallet skulle säga och kommentarerna utifrån skulle vara: Det var som tusan, svenskarna har kommit in i en ny andning. Inte nog att man gjorde ett krispaket och ett till, utan nu har man tre. På det viset har man i stort sett fått bort det strukturella budgetunderskottet. Ingen av oss vet exakt hur stort det är. Sedan gasar man i Sverige på den dynamiska sidan genom att sänka räntan. Det finns inget annat sätt. I varje fall har ingen ekonom jag har talat med påpekat något annat sätt. Visst har man i alla lägen talat om att inte släppa loss kronan, men man inser också att omständigheterna runt omkring oss har ändrats. marken vill man tydligen inte göra vad man borde göra för Europa. Jag tror också att reaktionen skulle vara att politikerna än en gång skulle få rosor från marknaden för att de inte var så prestigeladdade. Att förståndiga människor kan ändra uppfattning är en förutsättning när verkligheten så kräver. Man kanske tillägger att om Sverige inte hade vidtagit dessa åtgärder, skulle omvärlden tvingat Sverige till dem. Vad är då det alternativa scenariot? På den punkten skiljer jag mig en del från Allan Larsson. Om vi bara fortsätter att kämpa och slåss med näbbar och klor, avvärjer en liten eller en litet större valutaattack då och då samt guppar med räntan mellan 13 och 20 %, dvs. den långa räntan -- den korta räntan kan ju flyga i väg vart som helst -- vad kan hända då? Vad händer med investeringarna och konkurrenskraften? Hur går det med jobben? Konsumtionen och handeln kommer ju att minska. I och för sig kan man måla upp ett skräckscenario, men det vill jag inte göra. Man kan dock tvingas in i en ohållbar situation. Då tvingas man i defensivt syfte att genomföra det åtgärdspaket och de åtgärder i fråga om valutan som man i stället nu skulle kunna genomföra i offensivt syfte. Vad är vi då rädda för? Vi är givetvis rädda allihop för att Sverige skall göra om de misstag som man gjorde under 70 och 80-talet. Men jag tror att det är en fantastisk stor skillnad mellan 1992 och tidigare år. Skillnaden är krismedvetenheten. Den är enorm. Dessutom ser omvärlden annorlunda ut. Den här gången är folk med på noterna, och det är nog det viktigaste av allt. Ofta förefaller det som att allmänheten har större krismedvetande än allmänhetens företrädare. Vi är antagligen också rädda för att vi inte exakt kan förutse effekterna av en åtgärd av den här typen. Men det värsta är att vi vet vad som händer om vi inte vidtar den här åtgärden. Då kör vi in i en återvändsgränd, där vi blir stående med för hög realränta, och -- som jag tidigare sade -- det är den som vi måste komma åt. Då säger man kanske att det finns andra vägar. Ja, det finns det. Någon annan kan t.ex. göra det som vi själva gör i mitt scenario beträffande valutan, inte när det gäller åtgärdspaketet, för det måste vi givevis själva genomföra. Det betyder att några mäktiga figurer i Europa skulle bestämma sig för en s.k. total realignment, dvs. att man låter valutorna flyta så, att varje valuta för ögonblicket får sitt korrekta läge. Eller också ändrar man det monetära systemet på något annat sätt. Men än så länge har vi ju inte sett någonting av detta. Det verkar vara svårt att få någon sådan förändring till stånd. Jag vill bara ännu en gång upprepa att det som jag nu har presenterat är ett resonemang som ofta förs ute på marknaden. Om inte detta resonemang togs in i den politiska diskussionen i riksdagen, skulle den här debatten te sig ganska overklig, som en skendebatt. Jag hoppas därför att övriga debattdeltagare försöker att förstå -- och inte missförstå -- vad det är jag säger. Jag lovar å min sida att lyssna på era kommentarer med all den högaktning som de visar sig vara värda. Fru talman! Till sist: Tror någon att man lurar marknaden eller verkligheten genom att politiker viskar i stället för att tala om de saker som alla andra talar om? Tror ni verkligen att det är någon hemlighet att Sverige måste få fart på efterfrågan? Tror ni att det finns något annat sätt än att snabbt få ned räntan?

Fru talman! Ärade ledamöter! Ebba, en gammal vän till mig, fick förra månaden efter skatt ut 7 089 kr efter skatt i folkpension, ATP, bostadsstöd och särskild kommunal pension efter att jobbat i 19 år som lågavlönad inom sjukvården i Göteborg. Hon lever ensam i en trerummare som kostar 3 970 kr i månadshyra. Hon har försökt byta den till en billigare tvåa, men det har inte gått. När hon har betalat försäkringar, el, TV, telefon, spårvägskort och en dagstidning återstår ca 70 kr om dagen. Hon äter bara billig mat. Hon säger att den minskade pensionen som krisuppgörelsen innebär troligen gör att hon inte kommer att ha råd att ge födelsedagspresenter till sina tre barn och sex barnbarn. Jag gjorde en liten jämförelse med min egen privata ekonomi. Vi är två heltidsarbetande ganska högavlönade personer som bor ihop. Våra barn är vuxna. Vi har en hyra på 5 000 kr i månaden. Att ni berövar mig 2 % reallöneskydd i skatteskalan gör att jag inte får någon ytterligare skattesänkning utöver den tusenlapp jag tjänade netto på marginalskattesänkningen under de två senaste åren. Att skattesatsen på mitt allemanssparande går upp kompenseras i huvudsak av en högre ränta. Jag går praktiskt taget oskadd ur de båda krisuppgörelserna. Ni som företräder krispaketpartierna i denna debatt hävdar att landets ekonomi kräver en ekonomisk politik av just den här typen och att det inte finns något alternativ. Och av opinionsundersökningar att döma verkar det ju som om ni hitintills lyckats övertyga större delen av svenska folket om detta. Men jag är inte så säker på att ni klarar att övertyga människorna i längden. I media har krispaketens skapare hyllats som reträttens hjältar, de som vågade offra sina heliga kor. Och TV:s tecknare framställde riksbankschef Dennis som en S:t Göran som besegrar den eldsprutande draken marknaden. Men liknelserna haltar. För legendens S:t Göran dödade faktiskt draken och räddade dottern som kungen offrat, medan Dennis, Bildt och Carlsson ju var överens om att de politiska skötebarnen måste offras just för att marknaden skulle kunna leva och frodas. Vem är då denna eldsprutande drake? Ian Wachtmeister säger att det är verkligheten. Och det är klart att det finns verkliga marknader. När vi Göteborgare hör ordet marknad tänker vi kanske på fiskauktionerna, en verklig konkurrensmarknad som tvingar säljarna att vara effektiva och som höjer välfärden för alla. Men 90 % av den internationella penninghandeln är ett nollsummespel, ett sorts globalt kasino med räntejusteringar och devalveringar på rouletthjulet och där storspelarna har förhandstips och lurar småspelarna. Kasinot är ingen fungerande marknad. Vi i Vänsterpartiet är eniga om att det var nödvändigt att göra något för att lugna spekulanterna, att få ner räntorna och långsiktigt minska det statliga budgetunderskottet. Vi lägger fram förslag som långsiktigt tar bort det strukturella budgetunderskottet. Vi påstår bestämt att det finns alternativ, nämligen en annan politik som minskar arbetslösheten och som fördelar bördorna mer rättvist i Sverige och internationellt än vad förslagen i krispaketen innebär. Enligt konjunkturinstitutet ökar arbetslösheten i genomsnitt till 6,5 % nästa år och till 7 % 1994. Är det verkligen så, att marknaden kräver att vi skall slösa så med mänsklig skaparkraft? Tiomiljarderssatsningen på arbetsmarknadspolitik är bra, men den neddragning av den inhemska köpkraften som krispaketen innebär i övrigt kommer att få en minst lika stor negativ effekt åt andra hållet. Det snabbaste och enklaste sättet att nu få ner arbetslösheten är att riva upp beslutet att ta ifrån kommunerna 7,5 miljarder kronor. Tiotusentals kommunanställda -- de flesta kvinnor -- kommer i annat fall att gå rakt ut i arbetslöshet eller i bästa fall tas om hand av AMS. För övrigt undrar jag också varför ni i era krispaket bara talar om det statliga budgetunderskottet. Gunnar Sträng brukade alltid tala om underskottet i hela den offentliga sektorn. Den stora attacken mot budgetunderskotten bör sättas in när konjunkturen på allvar börjar gå uppåt. Vänsterpartiet har kritiserats för att vi inte ville medverka till en åtstramning då Sverige hade en överhettad ekonomi 1988 och 1989. Något kan det ligga i den kritiken, även om vi också då ansåg att de sparförslag som lades fram var orättvist fördelade. Vi har diskuterat denna fråga i mitt parti, och jag kan försäkra att beredskapen i dag är god för att medverka i en rättvis åtstramning när högkonjunkturen kommer. Jag tror inte, som en del LO-företrädare har sagt, att marknaden är en idiot. Jag tror att åtminstone den produktiva marknaden inser och begriper behovet av en vettig konjunkturpolitik. Någon sådan finns inte i de båda krispaketen. Krispaketen har också en orättvis fördelningsprofil mellan individer. Ni kan inte med hedern i behåll framställa ett uppskjutande av skattesänkningar för höginkomsttagare som skatteskärpning. 60 miljarder -- mer än det strukturella budgetunderskottet -- både 1993 och 1994. Det finns ett utrymme för att skärpa både förmögenhetsskatten och marginalskatten för högre inkomsttagare. Vi föreslår också att man sänker taket för sjukersättningen. I stället vill vi höja pensionstillskottet, stoppa karensdagen och behålla momsen på mat på 18 %. En rättvisare fördelning minskar sparandet och ökar konsumtionsefterfrågan och innebär därför också en minskad arbetslöshet. En annan orättvis och arbetslöshetsskapande fördelningsprofil i krispaketen gäller arbetstiderna. De två borttagna semester eller helgdagarna leder till att den genomsnittliga arbetstiden ökar med genomsnittligt 20 minuter i veckan, motsvarande ungefär 40 000 årsarbeten nästa år, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Tvärtom behöver arbetstiderna fördelas jämnare både i förvärvsarbetet och hemma. Det långsiktiga målet skall vara sextimmarsdagen. Den är bra, inte enbart för kvinnor -- också vi män skulle då få tid att klara vårt eget privatliv när tjejerna överger oss eller dör ifrån oss. Man behöver faktiskt inte nobelpristagare Beckers tjusiga teorier för att begripa den saken. Vi vägrar också acceptera 1,5 miljarder i minskat u-landsbistånd. Att detta inslag i krispaketen är en ideologisk profilering snarare än en sparåtgärd inser man av att paketpartierna gladeligen är beredda att belasta vår betalningsbalans med de 8-- 10 miljarder som EG-medlemskapet kostar oss netto per år. Kan det verkligen vara så, att ni anser att det inte finns mer effektiva hjälpinsatser i jordens fattigaste länder än förlustbidrag till jordbruksöverskottet i EG-länderna? Och vad säger Ian Wachtmeister, som brukar tala om kompisarna i det svenska etablissemanget som smörjer varandra med bidrag? Hyser Ian Wachtmeister ingen tvekan när det gäller att dela ut pengar till byråkrater och cocktailpartyn i Bryssel? Räknar han möjligen med att så småningom få glida omkring där själv och spela pajas på en högre nivå? Allan Larsson säger att ni gjorde uppgörelserna för att rädda Sverige. Ni socialdemokrater säger också att ni inte gjorde detta för att rädda Bildt. Ni har också sagt att Bildt annars skulle ha gjort upp med Ny demokrati. Men det finns ju faktiskt fler alternativ. Vi är fullt beredda att vara med i diskussioner om en krisuppgörelse mellan alla de partier som är beredda att ta strid mot den nya högerns egoism. Varför kan man inte rädda Sverige från både Bildt och Wachtmeister? Ingvar Carlsson sade i partiledardebatten att vi behöver ett nytt sätt att tänka och att det är dags för radikala politiker och världens framstående nationalekonomer att komma samman som på 30 talet för att enas inte bara om en teori utan även om praktisk ekonomisk handling. Jag tycker att detta litet grand speglar en övertro på ekonomiska teorier. I somras såg jag att Allan Larsson var i Visby och att Socialdemokraterna hade ett ekonomiskt seminarium. Jag funderade på om man möjligen skall tolka Ingvar Carlssons ord som självkritik. Var era ekonomer i Visby inte radikala nog? Vi i Vänsterpartiet hade samtidigt, tillsammans med våra nordiska systerpartier, en konferens om ekonomi och ekologi i Klintehamn. Vi har också gjort ett ekologisk-ekonomiskt program som vi diskuterade på ett seminarium inför vår partikongress i våras. Vi hävdar inte att vi har den stora teori som Ingvar Carlsson efterlyser. Men det kanske vore dags, inte bara för er och oss utan gärna även för företrädare från andra partier, att samlas och diskutera just behovet av nya ekonomiska idéer. 80-talets ekonomiska högeridéer klarade nämligen inte mötet med Ian Wachtmeisters berömda verklighet. En effektiv marknad kräver inte mer kapitalism utan tvärtom mer och kollektivt ansvarstagande, låg arbetslöshet och jämn inkomstfördelning. Jag tror att det nya ekonomiska tänkandet framför allt måste präglas av insikten att ekonomi aldrig kan skiljas ut från politiken eller från jämställdheten mellan könen och inte heller från miljön. Vi inom vänstern har tvingats till en mycket djupgående ideologisk omprövning och förnyelse. Det är en svår och spännande process. Men jag tror faktiskt att vi kommer att klara av den. När jag lyssnar på er som företräder partier som på ytan ser ut att inte vara lika krisdrabbade som vi är eller har varit, har jag en stark känsla av att skillnaden nog inte består i att ni inte har ideologiska problem och behov av förnyelse.

Fru talman! Jag vill först säga något om Östeuropa som marknad. I och för sig är hela Östeuropa och hela världen en marknad där vi skall försöka agera, sälja och annat. Men vad jag menade med öst och väst gällde ideologierna, och det var västs ideologi som var den vettiga. Det trodde jag att vi alla hade konstaterat. För att återgå till allvaret skall jag nämna Baltikum, för att ta något som ligger öster om oss och mycket nära. Vi skall satsa på Baltikum och vi skall samarbeta med balterna. Det skulle påverka vår situation till det bättre, och det skulle öka samhörighetskänslan men också aktiviteten i vår del av världen. När det gäller EG är Johan Lönnroths argument om att det kostar något att gå in där tämligen ihåligt. Enligt min uppfattning skall Sverige gå in i EG bl.a. därför att det är en utomordentligt god affär för Sverige och därför att vi då skulle kunna slippa ideliga krispaket av olika sorter som vi har sett nu ett tag.
Fru talman! Jag försökte i mitt anförande säga, Ian Wachtmeister, att 80-talets erfarenheter har visat att det som Ian Wachtmeister kallar den västliga ideologin, dvs. den extrema högernyliberalismen, har haft ett sammanbrott av nästan samma storleksordning som ideologierna i Östeuropa. Jag kan peka på den berömda boken av ekonomen Krugman som visar att Reaganpolitiken med ökade klyftor och ökad arbetslöshet ledde till sämre fungerande marknader. Vad marknaden behöver är just mer av kollektivt ansvarstagande, fackliga organisationer som tar ansvar och en jämn inkomstfördelning. Ian Wachtmeister lever fortfarande i en drömvärld, den marknadsliberala och extrema högerns drömvärld. Hans ideologi har kollapsat.

Fru talman! Det var intressant att lyssna till Johan Lönnroths anförande som en liten föraning om den omprövning som skall ske inom Vänsterpartiet. Det får väl ta viss tid, eftersom jag förstår att de nya tankarna ännu inte har kommit så långt. Men det var ett viktigt erkännande som gavs om att Vänsterpartiet alltid kommer för sent när det gäller att fatta för nationen viktiga beslut. Jag hoppas att ni i Vänsterpartiet skall hinna i kapp verkligheten. Vi har ju kunnat läsa om era inre våndor i Bo Hammars bok. Jag skall inte ta tid i anspråk för att citera ur den, men den ger ju en viktig förklaring till ert inre liv. Vi från socialdemokratin gick alltså in för att åstadkomma ett resultat som var viktigt för nationen. Det var nödvändigt att göra något, vilket Johan Lönnroth nu har accepterat. Ett sådant krispaket innebär naturligtvis bördor. Vår medverkan har syftat till att få dessa bördor så rättvist fördelade som möjligt. Jag tycker att vi kan peka på de inslag som finns i detta när det gäller t.ex. skatterna, förmögenhetsskatten och kapitalinkomstbeskattningen på de högre inkomsttagarna. Det är inslag som icke skulle ha varit där om det hade varit en affär mellan Carl Bildt och Ian Wachtmeister. Det är alldeles uppenbart. Jag tror att Johan Lönnroth även har anledning att inse att det som vi har kunnat göra på arbetslivets område när det gäller t.ex. a-kassan, arbetsrätten men även hela den uppläggning då vi har fått stopp på de lättsinniga utförsäljningarna, realisationerna, av statliga företag och naturtillgångar inte heller skulle ha funnits med i ett paket om vi hade ställt oss vid sidan av. Om vi hade talat med er hade det inte blivit någon uppgörelse som vände ränteutvecklingen. De inslag jag nämnde hade inte varit med. Det hade inte blivit någonting alls. Om regeringen än en gång hade försökt åstadkomma en uppgörelse med Ny demokrati hade det varit kört för Sverige. De uppgörelser man tidigare hade träffat, och den instabilitet som låg i dem, var en viktig förklaring till misstron till Sverige. Det skulle ha blivit en orättvisare politik, som inte heller skulle ha fått de effekter man eftersträvade. Uppgörelserna är inte någon slutpunkt för vår del. Jag har pekat på att det nu är viktigare än någonsin att också inrikta krafterna på en långsiktig politik när det gäller investeringar, utbildning och annat som kan återställa tillväxten och på ett hållbart sätt bekämpa arbetslösheten.

Fru talman! De gångna veckorna har inneburit mycket stora umbäranden för många människor i vårt land. Villaägare, bostadsrättsinnehavare och andra som har lån har dignat under räntebördan. Företag, stora och små, har sett räntekostnaderna rusa i höjden och inkomsterna minska. Ränteutvecklingen har slagit mycket hårt. De som har haft små marginaler från början har sett dessa förvandlas till underskott, ibland så stora att de omöjligen kan täckas. Följden har blivit konkurser, tvångsförsäljningar av hus och ökad arbetslöshet. Räntechockerna har slagit orättvist. Många har drabbats omänskligt hårt medan andra faktiskt har tjänat pengar. Det är angeläget att diskutera hur det kunde gå så här. Vi hade det ju bra i Sverige. Varför drabbades just Sverige så hårt av en internationell oro? Svaret är att det gick så här därför att Sverige hade alltför dåliga skyddsmurar. Vår ekonomi var helt enkelt inte tillräckligt väl rustad för att stå emot. Sverige och svenskarna drabbades särskilt hårt därför att vi hade misskött ekonomin under lång tid. Vi hade stora och grundläggande ekonomiska problem. Man kan säga att vi har haft det bra i Sverige. Vissa av oss har kanske t.o.m. haft det alltför bra. Vi har som nation under lång tid beviljat oss själva förmåner som inte kunde betalas med det vi arbetade ihop. Vi har levt över våra tillgångar och lånat oss fram. Förr eller senare måste det visa sig ohållbart, och det blev nu, i september 1992. Det svenska näringslivet utveckades svagt under ganska lång tid, framför allt under senare hälften av 1980-talet. Industriproduktionen började sjunka redan i början av 1989 och har sedan dess minskat med hela 15 %. I t.ex. EG har minskningen varit blygsamma 1 % sedan en topp 1990. Nästan 200 000 industrijobb har försvunnit under denna tid. Den viktigaste orsaken till denna försvagning var att de svenska produkterna blev för dyra -- kostnaderna i Sverige ökade kraftigt medan produktiviteten utvecklades svagt. Resultatet blev sämre konkurrenskraft, förlorade marknadsandelar och, som sagt, mängder av förlorade jobb. Våra utlandsaffärer gick inte ihop. Vi fick underskott under många år i följd, och vi samlade på oss stora skulder. de offentliga finanserna missköttes också. Även i goda tider lånade vi oss fram. Överhettningen under 80-talets senare del förvärrade ytterligare dessa problem. Löner och priser ökade mycket kraftigt, alldeles ohållbart. Kreditmarknaden avreglerades. Det blev lätt att låna pengar. Skattereformen hade ännu inte genomförts, och skattereglerna innebar att det fortfarande var billigt att låna pengar. Alla räknade med att den höga inflationen skulle fortsätta och leda till att lånen minskade i värde och att fastigheter och andra tillgångar kunde säljas vidare med stor vinst. Ekonomin blev som en uppblåst såpbubbla. Det vet minsta dagisbarn, att såpbubblor spricker förr eller senare. Det gjorde också denna, mycket riktigt. Resultatet blev det som vi nu ser och har sett under en tid -- minskad industrikapacitet, ökad arbetslöshet, växande underskott i de offentliga finanserna och mycket stora problem i det finansiella systemet i landet. Det finns alltid ett intresse av att veta vems felet är, ett nästan oproportionerligt stort intresse. Det är dock en fråga som har ställts och som behöver besvaras. Är det de som har köpt och sålt fastigheter, som gjorde likadant som alla andra, som är skyldiga till dessa problem? Är det de som har handlat i valuta, som ville skydda sina tillgångar, som är skyldiga? Är det bankdirektörerna, som höjdes till skyarna så länge det gick bra? Sanningen är att många delar på ansvaret. Men det är politikerna, både de som var i regeringsställning och vi som satt i opposition, som har det största ansvaret. Det politiska systemet hade nämligen bestämt två saker som inte var förenliga. Det politiska systemet bestämde att Sverige skulle ha en fast växelkurs. Samtidigt drevs en ekonomisk politik i landet som var oförenlig med beslutet om växelkursen. Räntehöjningar och krispaket är inte en följd av någon marknadens diktatur, eller marknadekonomins misslyckande, som Allan Larsson påstod. Problemen är en följd av att politiker, löneförhandlare och andra intressegrupper har släppt fram prisökningar och kreditexpansion i en takt som är oförenlig med den fasta växelkursens regler. Det ligger inget odemokratiskt i detta. Beslutet om fast växelkurs fattades på sedvanligt demokratiskt sätt. Detsamma gäller de beslut som tillät den höga inflationen. Problemet var att dessa båda demokratiskt fattade beslut var oförenliga. Så småningom började några politiker inse detta, och politiken lades om med början 1990. Skattereformen, energiöverenskommelsen och beslutet att ansöka om medlemskap i EG var stora och betydelsefulla steg. Men på ett område, nämligen i fråga om de offentliga utgifterna, gick det i början trögt. Arbetet med att sanera de offentliga finanserna tog fart först med den borgerliga regeringen, liksom arbetet med att skapa generellt bättre villkor för företagsamhet i Ett viktigt skäl till varför det gick trögt med besparingar i de offentliga utgifterna hänger ihop med att välstånd, eller välfärd, om man så vill, under lång tid har varit nästan identiskt med ökade offentliga utgifter. Alltför många har resonerat som om de flesta problem i samhället kunde lösas genom ett nytt anslag i någon offentlig budget, eller i varje fall genom större anslag i någon existerande budget. Resultatet blev att statens och kommunernas utgifter växte ohämmat. Det var framför allt inkomstöverföringarna, bidragssystemen, som exploderade. Det finns gott om belägg för detta. Under slutet av 1980-talet, när vår samlade produktion ökade med drygt 7 %, ökade inkomstöverföringarna till hushållen med mer än 20 %, nästan tre gånger så mycket, allt räknat i fasta priser. Det skedde säkert i bästa välmening, i tron att de ökade offentliga utgifterna medförde ökad välfärd. Men det var inte hållbart. Det är en viktig konsekvens av uppgörelsen mellan regeringen och socialdemokratin, som diskuteras i dag, att denna expansionsideologi -- föreställningen att högre offentliga utgifter är detsamma som bättre välfärd -- har omintetgjorts. Uppgörelsen innebär även att Socialdemokraterna i handling, och inte bara i ord, accepterar att det är nödvändigt att minska de offentliga utgifterna. Och det är inte några små belopp det gäller -- det handlar i denna uppgörelse om ca 30 miljarder kronor i besparingar. Det innebär att den politiska debatten framöver kan handla om annat än att utlova nya bidrag. Den politiska tävlingen i godisutdelning kan så att säga blåsas av. Förhoppningsvis kan vi framöver förskonas från debatter där varje minskad utgift beskrivs som ett dråpslag mot välfärden. Vi kan komma bort från ett språkbruk där ''reform'' blivit liktydigt med ökade offentliga utgifter. För ett liberalt parti är det särskilt välkommet med ett mera mångdimensionellt välfärdsbegrepp. Visst vill vi öka välfärden genom reformer, men effektivisering, valfrihet och mera makt för hushållen är också reformer och mycket viktiga sådana för den enskilda människan. Fru talman! Det är glädjande att det nu finns en samsyn kring hur landets ekonomiska problem skall åtgärdas. Uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna skapar förutsättningar för att varaktigt stärka den svenska ekonomin och råda bot på det allvarligaste problemet, den höga arbetslösheten. Som jag ser det ligger uppgörelsens innehåll i allt väsentligt inom ramen för den ekonomisk-politiska strategi regeringen har följt under det gångna året. Det finns förvisso undantag. De åtgärder som vidtas för att minska de offentliga utgifterna och därigenom minska underskottet i finanserna är en fortsättning på regeringens tidigare förslag. Riksdagens ledamöter känner väl till att riksdagen beslutade om utgiftsminskningar på ungefär 20 miljarder kronor i våras. Det nya bostadsfinansieringssystemet sparar på sikt ungefär 15 miljarder kronor. De nu aktuella åtgärderna ger ungefär 30 miljarder kronor i minskade utgifter. Det blir sammantaget ungefär 65 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 4,5 % av BNP. Förändringarna berör stora delar av socialförsäkringssystemen och bygger i allt väsentligt på samma tanke som fanns i skattereformen, nämligen att regler skall utformas så att det blir mer lönsamt att arbeta. Det här är ett klart uppföljande av den tidigare linje som regeringen har drivit. Det är mycket glädjande att den har fått den breda uppslutning som vi kan se. De arbetsmarknadspolitiska satsningarna fullföljer arbetslinjen. Det nya inslaget med ungdomspraktik accepteras nu av en stor del av kammarens ledamöter, och det har visat sig ha en betydande framgång. Nu introduceras också något som kallas arbetslivsutveckling, som innebär att man får A kasseersättning när man gör något snarare än när man ingenting gör -- vilket är en principiellt viktig innovation. Det innebär dessutom att långtidsarbetslösheten kraftigt motverkas. Nästan innan bläcket har hunnit torka för denna uppgörelse frågar Allan Larsson var regeringen står i fråga om arbetslösheten. Vi står för uppgörelsen, och jag utgår från att Allan Larsson gör detsamma. Jag tycker att det var en ytterst egendomlig fråga, när vi inte ens har hunnit fatta beslut om de åtgärder vi är överens om sedan någon vecka tillbaka. Åtgärder för att säkerställa betalningssystemet och stabiliteten i det finansiella systemet över huvud taget är en viktig del i krisuppgörelsen nu. Det har redan tidigare fattats ett flertal sådana beslut i stor politisk enighet i riksdagen. Strategiska skattesänkningar för näringslivet är sannerligen inget nytt för regeringen -- möjligen för socialdemokratin. Den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgifterna kommer att innebära större växtkraft för svenskt näringsliv och kommer därmed att bidra till bättre framtidstro och fler jobb. Fru talman! Det finns förvisso inslag i uppgörelsen som ligger mindre väl i linje med regeringens politik. Jag behöver inte orda om dem, eftersom Allan Larsson redan har nämnt dem. Så är det i varje kompromiss, och särskilt i sådana som sker över blockgränserna. Snarare än att peka på varje uppoffring från de politiska partiprogrammen, är det en styrka för det svenska politiska systemet att vi faktiskt i ett mycket besvärligt läge har kunnat lägga viktiga åsiktsskillnader åt sidan och lösa för landet akuta ekonomiska problem. Överenskommelsen om de ekonomiska krisåtgärderna har imponerat inte bara i Sverige utan också i omvärlden. Den har också givit en hel del resultat. Trovärdigheten kring vår fasta växelkurs har ökat rejält, och Sverige är på god väg att etablera sig som ett hårdvalutaland. Det ger goda förutsättningar att ytterligare få ner räntorna framöver, få igång tillväxten och komma ur räntechockernas onda cirkel som Sverige har befunnit sig i sedan 1985. Nu tycks för all del Ian Wachtmeister vilja bryta den politiska enigheten kring den fasta växelkursen. Det tycker jag är ett uselt bidrag till en starkare ekonomi. Det gör mig utomordentligt glad att Ian Wachtmeister saknar inflytande på flertalet områden, inkl. den ekonomiska politiken. Med de här berömmande orden för krisuppgörelsen menar jag ingalunda att allt är gjort som behöver göras. Så är det inte. Det finns viktiga arbetsuppgifter som måste drivas vidare med stor kraft. De offentliga finanserna visar fortfarande alltför stora underskott. Om inget görs åt det medför det en automatiskt stigande räntebörda. Därför måste besparingsarbetet fortsätta. Jag konstaterade med en viss sorg att den metod Allan Larsson tycks förespråka är att lasta över en allt större börda på företagen, dvs. en successivt stigande skattebörda genom utflyttningen av sjukoch arbetsskadeförsäkringen men ett kvarliggande av skatterna hos företagen. Det skulle innebära att avtalsrörelserna under i stort sett resten av 90-talet skulle få drivas i stark uppförsbacke. Jag tror att det är ett allvarligt misstag att tro att detta skulle bidra till en låginflationspolitik med bra tillväxt i det här landet. Allan Larsson frågade också om regeringen vill ha tillväxt. Det är en utomordentligt anmärkningsvärd fråga. Det måste vara svårt för honom att hitta på något att prata om. Arbetet med att förbättra villkoren för företagande i landet måste självklart fortsätta för att ytterligare stärka Sverige som ett attraktivt investeringsland. Där spelar både det näraliggande EES-beslutet och ett kommande medlemskap i EG en viktig roll. Fru talman! Jag vill återkomma i en senare replik med några synpunkter på de fördelar som finns och de ljusglimtar som finns i det svenska ekonomiska läget. Det är viktigt att vi inte förleds att tro att allting är nattsvart. Det finns betydande ljusglimtar, och vi har skyldighet att även ta fasta på dem.

Fru talman! Jag tackar för medgivandet vad gäller räntans betydelse. Vad jag menar är att vi inte löser problemet genom att läsa några dokument om tidigare politik eller någonting sådant, för problemet är att vi behöver få ner räntan till den nivå där den ligger i dag t.ex. i Tyskland och Man skall då ta bort budgetunderskottet. Jag menar att vi inte har gjort det ännu. Det behövs mer åtgärder för att få bort det strukturella budgetunderskottet. Vi skall på det sättet visa att vi har stärkt basen för valutan. Definitionen på en hårdvaluta är att man kan ha lägre räntor på den valutan än omgivande valutor. Det har vi inte i dag, men vi skulle kunna få det då. Sedan sätter vi själva den räntenivå vi behöver. Det är först då vi kan få tillväxt, det är först då vi får i gång efterfrågan -- det medger vi allihop -- och det är först då folk får drägliga levnadsomständigheter. Därför diskuteras detta problem inte bara av mig utan av många människor: Hur skall vi göra för att komma förbi den spärr som i dag finns och som sätts av andra så länge vi inte har velat vara med om att lösa våra problem? Hur fina ambitioner finansministern än har, kommer vi att fastna på alltför hög räntenivå, är jag rädd för. Men jag vill gärna bli övertygad om motsatsen.